Herr talman! I den sällsamma sammanblandning av egna åsikter och mest uppläsning av andras skrifter som herr Åkerlund här har gjort har jag försökt att ändå få fram några korn som är hans egna åsikter. Jag skall göra ett försök att på någon punkt bemöta herr Åkerlund när han angriper riksbanksfullmäktige och riksbanksfullmäktiges majoritet, där jag har varit med om att författa de skrivelser som är avgivna. Låt mig börja med att säga att vi här i landet har en valutareglering som har tillkommit på fullt lagligt sätt i riksdagen. Vi har alltså denna valutareglering, även om herr Åkerlund inte tycker om den. Valutaregleringen skall tillämpas. Det finns tjänstemän som är tillsatta att tillämpa denna valutareglering. Låt mig här i dag protestera mot den förtalskampanj som i pressen eller på annat sätt har satts i gång mot tjänstemän som har den mycket svåra uppgiften att i dagens läge handha den svenska valutaregleringen. Vid sidan av den snyftkampanj som herr Åkerlund gjort sig skyldig till inte minst i dag för några kapitalägare som har ansett sig missgynnade eller andra borde han ha ägnat någon tanke även åt de tjänstemän som har att sköta valutaregleringen. Herr Åkerlund använde mycket lång tid till att återge bankofullmäktiges skrivelse till Kungl. Maj:t, där bankofullmäktige begärde en kommission som skulle, väl att märka, herr Åkerlund, försöka utreda i vad mån valutabankerna handlat i enlighet med valutaregleringens anda. Det var alltså inte fråga om något enskilt fall som skulle utredas speciellt, utan det var fråga om valutaregleringens handhavande. När herr Åkerlund förklarar att detta är nonsens, vad riksbanksfullmäktige säger att bankerna i detta avseende är att anse som ett samhällsorgan, undrar jag om inte herr Åkerlund ändå har fel. Bankerna har ju satts att handha den svenska valutaregleringen ute på fältet. Då måste man väl också ställa krav på dem att de sköter detta enligt valutaregleringens anda. Annonsen i Dagens Nyheter kom till därför att bankofullmäktiges skrivelse icke i sin helhet refererades i pressen som endast återgav ett och annat axplock. Riksbanksledningen och riksbankschefen ville ha skrivelsen till allmän kännedom, och det var därför skrivelsen i annonsform infördes i en tidning. Herr Åkerlund har egentligen icke sagt att det föreligger något fel i skrivelsen. Han har sagt att det var nonsens på ett ställe. Han har sagt att riksbanksledningen har gått till våldsamma angrepp mot valutabankerna. Om det som herr Åkerlund här i dag läste upp kan betecknas som ett våldsamt angrepp, anser jag att det är en mild västanfläkt jämfört med det våldsamma angrepp som herr Åkerlund gör mot vissa enskilda tjänstemän. Varför begärde man tillsättning av en kommission? Jo, därför att man ansåg sig icke kunna få de besked av valutabankerna som man ville ha. Man fick icke den öppenhet som man ansåg sig behöva. Jag tycker att vad vi senare har fått veta styrker att riksbanksfullmäktige den gången hade rätt. Valutabankerna visar inte den öppenhet man har rätt att begära av dem. Jag vågar påstå att det är inte endast riksbanksfullmäktiges majoritet som anser detta, utan det är även herr Burenstam Linder. Herr Åkerlund citerade ju också hans reservation, där herr Burenstam Linder fann att valutabankernas handlande inte var korrekt men att man kunde ha använt en annan metod än att begära en kommission — det var ju detta som reservationen gick ut på. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Åkerlund. Så aggressiv som herr Åkerlund var anser jag att den frågan är motiverad. Jag vill fråga om herr Åkerlund ställer sig bakom alla de försök som har gjorts att kringgå valuta Ang. valutaregleringen, m.m. regleringen och att ur landet utföra rätt många hundra miljoner kronor. Jag lämnar därhän frågan om de försäkringsavtal som finns är juridiskt korrekta eller inte. Men jag vill fråga herr Åkerlund om han — tillvägagångssättet må alltså i och för sig vara hur juridiskt korrekt som helst — ställer sig bakom att man ur landet försöker överföra pengar till andra länder utan att ha något egentligt skäl?

Herr talman! Även jag har lyssnat på herr Åkerlunds långa citerande anförande, och jag hade en känsla av att han försökte göra en stor sak av min medverkan i ärendet. Jag kan inskränka mig till att säga att den redovisning som lämnats av riksbankschefen till bankoutskottet om sammanträdet den 4 juli på alla punkter är korrekt. Frågan behandlades på mitt tjänsterum i den församling som här har angivits, och det var helt naturligt att så skulle ske. Herr Åkerlund har i sin citering också anfört motiven för det. Det framgår av riksbankschefens skrivelse till utskottet.

Vi uppmärksammades första gången på detta i en artikel i tidskriften Industria i april månad 1969 — en akt som av någon för mig helt oförklarlig anledning helt har förbigåtts av herr Åkerlund i hans annars så utomordentligt fullständiga citatbeskrivning. Artikeln är skriven av advokaten Frank Hallis Wallin i egenskap av sakkunnig i Handelsbanken samt rådgivare å Handelsbankens räkning för människor i skattefrågor och så småningom även i valutafrågor. Han börjar med — och nu kan det vara min tur att citera litet grand, och det har sitt intresse för att göra citatkonsten fullständig — att återge en debatt som för några år sedan fördes på Stockholms handelskammare. Han citerar en av talarna med ett visst välbehag: ”En lagstiftande församling” — det är således ni, ärade kammarledamöter — ”består av 100 personer.” ”Av dem är 10 besuttna, 90 obesuttna. De 90 beslutar att de besuttnas egendom ska konfiskeras. Beslutet tillkommer i fullt demokratisk ordning. Men man förstår att de besuttna protesterar. Därefter beslutar de 90 obesuttna att de 10 besuttna ska halshuggas i gryningen. Även detta beslut tillkommer i fullt demokratisk ordning. Återigen protesterar de besuttna och det går så långt att en del försöker fly.” Det är ju ett ganska dramatiskt och rörande anslag för vad som sedermera kommer. Med underrubriken Skatteflykt efter döden fortsätter Frank Hallis Wallin: ”Skatteflykt efter döden kan aldrig bestraffas och därför tar många chansen att flytta till ett land med låg eller ingen arvskatt innan de dör. Våra arvskatteavtal med andra länder föreskriver i regel att lös egendom inte ska beskattas i medborgarlandet utan i bosättningsstaten. Den som flyttar ut får eller bör inte ha någon fast egendom kvar i Sverige. Han gör alltså sina arvingar en verklig tjänst om han överger Sverige innan han känner sig för svag.” Frank Hallis Wallin fortsätter denna intressanta utläggning och säger vidare: ”Våra riksdagsmän kan göra det mycket enklare för sig. När de själva vill ha en skattelättnad, t.ex. i fråga om riksdagsarvodet, behöver de bara trycka på rätt knapp. De tar lagen i egna händer.” Han slutar sin artikel med att berätta att när Clement Attlee blev primiärminister fick denne 380 pund i veckan skattefritt vid sidan av sin lön för att med ”värdighet och stil” kunna fullgöra sitt ämbete. Han sätter det emot en svensk industriledare vid namn Hans Werthén som inte ens kunde få avdrag för sin fru om hon följde med på en affärsresa. Det sista skulle väl vara en illustration till hur politikerna ogenerat skodde sig och blev skodda till skillnad mot det arma näringslivets män som var så hårt behandlade. När vi inom regeringen läste denna artikel var det naturligt att vi reagerade. Det slutade med att statsministern i en skrivelse till Handelsbankens ordförande frågade vad han tyckte om den artikel som bankens skattejuridiske expert hade presterat i Industria. Statsministern fick ett svar från Handelsbankens ordförande Tore Browaldh som skrev att han ogillade den på det högsta. Det var inte lämpligt att skriva på det sättet, ansåg han. Redan i april månad hade man inom Handelsbanken kommit underfund med att Frank Hallis Wallin var olämplig för sin tjänst inom Handelsbanken och inte fick fortsätta där. Det hände emellertid ingenting.

Detta sammanträde rörde just Handelsbankens engagemang i frågan om dess kontinentala filial och även Frank Hallis Wallin som bankens specifika sakkunnige expert. Vid det tillfället meddelades, såsom det också har sagts här, att han sedan några veckor tillbaka var uppsagd och skild från Handelsbanken. Det behövdes således icke några speciella åtgöranden eller opinionsyttringar från regeringen. Vad som var lämpligt att göra var då redan gjort. Ja, herr talman, det är väl egentligen inte mycket mer att säga om detta. Herr Åkerlund har ju mycket noggrant citerat hela den akt av handlingar som successivt flutit in till bankoutskottet och som belyser riksbankens ställning, Frank Hallis Wallins argumentering, Lars Hjerners argumentering och Oxenstiernas argumentering.

Jag tycker det är att göra Handelsbankens ledning orätt. I ett tidigt skede konstaterade bankens ledning att han inte var lämplig med hänsyn till bankens rykte som en anständig bank.

Det är alltså skälet till att jag läst in skrivelserna till kammarens protokoll. Det har icke från min sida ifrågasatts att finansministerns medverkan i detta ärende icke skulle ha varit korrekt återgiven i rapporten om samtalet den 4 juli. Detta är alltså helt klart. Det är emellertid ägnat att väcka en viss förvåning att finansministern här åberopar en skrivelse, som enligt finansministerns mening har spelat stor roll för behandlingen av detta ärende och att denna skrivelse icke har kommit bankoutskottet till handa. Vidare får vi nu veta att det har förekommit en kontakt tidigare än den som åberopats i skrivelsen den 4 juli — en kontakt mellan statsministern och Handelsbankens styrelseordförande. Jag vill fråga: Är det den kontakten som är antydd i 4 juli-skrivelsen utan att i denna lämnats upplysning om vilka de personer varit som agerat i sammanhanget? Så lägger finansministern andra aspekter på denna fråga än dem jag har lagt. Finansministern söker föra över resonemanget på frågan, om det är skäligt och riktigt att enskilda människor av olika anledningar vill flytta ur landet och ha pengar med sig för det ändamålet. Men detta är inte den frågeställning som bankoutskottet har fått sig underställd. Det är den frågeställning som är angiven i Oxenstiernas båda skrivelser, som är understödda av professor Hjerner. Har det handlats i fullt laga ordning? Man kan enligt min mening som rättsgrund icke åberopa en anda vars innebörd icke klart specificerats. Man är tvungen att hålla sig till vad lagen anger om vad som är rätt och orätt, om här skall finnas rättssäkerhet för den enskilde individen. Finansministern liksom herr Wärnberg frågar mig om jag tycker det ena eller andra är skäligt och rimligt, om en person i det ena eller andra hänseendet är lämplig o. s. v. Det är en fråga som är ovidkommande. För lämplig eller olämplig, brottslig eller icke brottslig, skall varje människa i detta land ha rätt till prövning av sitt fall i laga ordning. Finansministern åberopar herr Wallin, men hur ställer sig finansminstern till herr Keussen, som har klagat sin nöd inför Bankmannaförbundet? Min partikamrat herr Bohman har i detta ärende ställt öppna frågor till riksbankschefen, vilka i varje fall till dags dato lämnats obesvarade.

Herr talman! Bankofullmäktiges skrivelse gällde frågan huruvida valutabankerna handlat i valutaförordningens anda. Det var inte fråga om några enskilda personer. Det är verkligen befogat att få klarlagt huruvida enskilda banker, som har att handlägga en offentlig uppgift, har handlat i enlighet med lagens anda eller inte. Att som herr Åkerlund säga att detta var ett våldsamt angrepp av riksbanken mot valutabankerna i syfte att förstöra förtroendet, är en gruvlig överdrift. Jag vill fortfarande ha reda på — och det är inte ovidkommande — huruvida herr Åkerlund tycker att bankerna bör medverka till att valutaförordningens anda skall kringgås och åtskilliga hundra miljoner kronor som bättre behövs i detta land skall föras ut genom kryphål och genom valutabankers medverkan. På denna punkt vill jag ha ett klart ståndpunktstagande från herr Åkerlunds parti.

Herr talman! Det är inte på minsta sätt min avsikt — och det av flera skäl — att blanda mig i den debatt som här äger rum rörande bankerna och valutaregleringen. Låt mig bara säga att jag delar den meningen, att det åligger medborgarna att infria icke endast lagens bokstav utan även dess anda. Men som i någon mån intresserad av tryckfriheten vill jag säga att den upplysning som finansministern lämnade om ett brev från dåvarande statsministern till viss enskild person förefaller mig i strid med tryckfrihetsförordningens anda.

Herr talman! Herr Wärnberg påstår att enskilda personer icke är angripna i den skrivelse av den 7 augusti som är publicerad i Dagens Nyheter. Jag vill då tillråda herr Wärnberg att läsa denna skrivelse. även om herr Wallins namn inte är nämnt, är det under alla förhållanden skrivet så att ingen människa i dag kan ta fel på namnet på den person det här gäller. Herr Wärnberg frågar, huruvida jag tycker att valutaregleringen skall kringgås. Det är en insinuant fråga, herr Wärnberg.

Herr talman! Med anledning av herr Hernelii fråga skall jag kanske passa på tillfället att redovisa precis vad som förekom, eftersom det var dåvarande utbildningsministern som var inblandad i denna historia. Jag hade tagit del av denna person Wallins skrifter i Industria — den som finansministern citerat ur — jämte diverse andra artiklar. Så småningom slog jag upp i boken Vem är det? för att få reda på vad det kunde vara för person, som jag dock hade fått en viss kännedom om tidigare i ett liknande sammanhang. Jag fann då att vederbörande stod angiven såsom skatteexpert för Svenska handelsbanken. Jag hade övervägt — fortfarande utbildningsmi Ang. valutaregleringen, m.m. nister men stundom även politiskt verksam i övrigt — att ta upp denna fråga, eftersom skriverier av detta slag för mig framstod som ett eklatant bevis på dålig medborgaranda. Det var vid denna tidpunkt inte alls tal om nedgång i valutareserv och sådant, utan bara ett enkelt konstaterande att här förekom en direkt uppmaning till skatteoch kapitalflykt, om man kunde tolka dessa artiklar jämte diverse påståenden om skatteberedningens arbete och annat i andra artiklar.

Jag fann det ännu mer uppseendeväckande, eftersom denne person uppgav sig vara anställd i Svenska handelsbanken, som ändå har vissa valutavårdande uppgifter. Direktör Browaldh uttryckte då sin tacksamhet för att jag, innan jag gick ut till offentligheten, tagit kontakt med honom som hade ansvaret för bankens verksamhet. Naturligtvis tog han personligen helt avstånd från sådana skriverier och meddelade mig redan då, att detta engagemang i Svenska handelsbanken för ifrågavarande persons räkning skulle upphöra inom en nära framtid. I den situationen fann jag inte anledning att offentligt ta upp saken. Någon tid därefter fick jag ett brev från direktör Browaldh, vilket jag inte har tillgängligt här i kammaren, där han skrev att han med anledning av vårt telefonsamtal för någon tid sedan ville framföra att den person vi då nämnde skulle komma att lämna Svenska handelsbankens tjänst. Detta är intressant, därför att det inträffade ett antal månader innan hela denna historia om Cepa och diskussionen om kapitalflykt blev aktuella och innan den personförföljelse som man beskyller riksbanksledningen för skulle ha utbrutit. Om alla dessa transaktioner visste jag ingenting. Enligt den gjorda definitionen skulle alltså jag ha börjat denna förföljelse genom att för den bank där vederbörande uppgavs vara anställd påpeka dessa skriverier. Jag kan inte inse att det finns någonting i det som jag har gjort som på något vis kan stå i strid med tryckfrihetsförordningen eller någonting annat. Däremot är det en ganska god regel att man, innan man går till angrepp — här hade det också fått bli ett angrepp från mig mot Svenska handelsbanken — tar kontakt med sin tilltänkte motståndare och ger vederbörande chansen att ge sin version. Det gjorde jag också. Mot denna bakgrund ter sig dessa angrepp På riksbanksledningen, som sedan fullföljde sin funktion som valutavårdande myndighet, desto mera orimliga. Jag vill till sist bara understryka vad finansministern förut har sagt. Det är viktigt att det finns ett sådant medborgarsinne att man är villig att värna lagarnas anda. Det är viktigt att bankerna, som i så hög grad har en offentlig uppgift, med särskild noggrannhet vinnlägger sig om denna medborgaranda. Det är glädjande om vi har en ledning för landets främsta valutavårdande bank, som med kraft och energi ägnar sig åt att vårda det som den av Sveriges medborgare är satt att vårda.
Herr talman! Vi är väl allesammans tillfredsställda med den deklaration som herr Hernelius avgav, nämligen att han på denna punkt inte har någon annan uppfattning än den vi gör oss till tolk för när vi säger att det är lagens anda och mening som skall vara rättesnöret för handlingarna. Jag fäste mig vid att när herr Åkerlund skulle svara herr Wärnberg, lyckades han med möda pressa fram: Herr Wärnbergs fråga är en insinuation. Om man skall försöka dra slutsatsen av detta på ett välvilligt sätt, måste det innebära att även herr Åkerlund anser att lagen skall tilllämpas i sin anda och mening. I annat fall förstår jag inte herr Åkerlunds svar. Men då kvarstår det som absolut outgrundligt hur man kan stå i kammarens talarstol i två timmars tid och försöka mobilisera indignation och rättskänsla för att försvara handlingar som går rakt på tvärs mot lagens anda och mening. Denna dubbelsituation och personlighetsklyvning finns det ju inte någon möjlighet att klara ut. Herr Åkerlund får bestämma sig. Om den välvilliga slutsats jag drog är riktig så är det väl bara att konstatera att hela det här upp trädandet inför offentligheten — bevekelsegrunderna vill jag av vissa hänsyn inte utfråga herr Åkerlund om — var tämligen onödigt.
Herr talman! Låt mig fortfarande konstatera att jag icke talar om banker och valuta. Jag talar bara om tryckfrihetsförordningen och om de händelser — telefonsamtal och brev — som för någon tid sedan utlöstes av en artikel i den periodiska skriften Industria. Det känns då ganska pinsamt att behöva erinra regeringsbanken om att för innehållet i periodisk skrift svarar ingen annan än ansvarige utgivaren — icke författaren, icke författarens arbetsgivare, ej heller någon annan. Jag vill helt instämma i vad statsministern slutade sitt inlägg med: kravet på medborgarsinne i fråga om lagars tillämpning. Jag vill utsträcka detta medborgarsinne till att även gälla grundlagar.
Herr talman! Det är klart att den som är ansvarig för tryckt skrift är förfat taren, ansvarige utgivaren o.s.v. och inte vederbörandes arbetsgivare. Men innan man tar upp en sak offentligt är det en ganska god regel att ta upp ärendet med vederbörandes arbetsgivare och fråga: Uttrycker detta också er mening? Får man då klart för sig att så inte är fallet, finns det ingen anledning att ta upp saken. Det är fullkomligt korrekt att förfara på det sättet, om man inte anser att vi skall bygga upp detta samhälle på vattentäta skott och att man skall skapa en klyfta mellan företrädare för näringslivet och för statsmakterna så att det inte är möjligt att personligt resonera om en sak. När det blir klart att den valutavårdande banken ingenting har att göra med en sådan här sak, låter man ärendet falla. Därmed har ingen tryckfrihetsförordning blivit läderad utan det är just ett uttryck för att man icke gör vederbörande bank ansvarig för vad en person, anställd i banken, har skrivit i tidskriften.

Herr talman! Finansministern har rätt tolkat det svar som jag gav till herr Wärnberg, men jag reagerar mot det sätt på vilket herr Wärnberg framställde frågan till mig. På det sättet behöver jag inte ta emot en fråga — då får svaret bli därefter. Det är självklart att alla är skyldiga att handla i lagens anda och mening, under förutsättning att denna lags anda och mening har klart uttryckts så att människor vet vad lagen innebär. Det är rätt som statsministern säger att det är medborgarsinne att värna om lagarnas anda, men det är inte mindre viktigt att vi har en medborgarrätt som ger trygghet och säkerhet åt den enskilde medborgaren. I vårt land skall råda den ordningen att den enskilde skall dömas enligt lag och inför laglig domstol och icke via telefonsamtal och opublicerade skrivelser mellan myndigheter och företag.
Herr talman! Egentligen skulle jag låta statsministerns inlägg stå som det står i protokollet utan kommentar — det är faktiskt ganska talande. Låt mig bara konstatera att om med anledning av en artikel i en periodisk skrift landets statsminister och landets utbildningsminister i brev och per telefon träder i kontakt med författarens arbetsgivare så är detta ett skolexempel på påtryckning, stridande mot lagens anda.
Herr talman! För att få litet styrka åt sitt argument dels utnämner herr Hernelius mig till två ministerposter — jag kan bara inneha en i taget; jag var alltså utbildningsminister — dels talar han om brev och telefonsamtal. Det var ett telefonsamtal. Detta telefonsamtal, som ledde till ett konstaterande att vederbörande skulle skiljas från sin befattning i banken, kan icke på något sätt betecknas som en påtryckning, eftersom beslutet redan hade fattats. Därför vill jag säga följande. Om man i en sådan här fråga skaffar sig en saklig upplysning som en förberedelse till en eventuell politisk debatt, kan det inte heller tolkas som en påtryckning. Detta har också klart givits till känna av mottagaren av detta telefonsamtal, som uttryckte sin stora tacksamhet över att jag ringde honom privat och diskuterade den här frågan i stället för att dra upp det hela i en offentlig debatt, vilket ur hans synpunkt var en klar fördel. Detta samtal fördes oss emellan under utomordentligt vänskapliga former.

Jag kommer att fortsätta tillämpa en princip som innebär att man håller en dialog och ett förnuftigt samtal i gång även med meningsmotståndare. Detta är en grundläggande demokratisk prin
Herr talman! Låt mig en gång till och allra sist bara understryka att när det gäller valutahandeln så måste förbindelserna mellan statsmakterna och affärsbankerna bygga på förtroende och lojalitet. Bankernas fullmakt att sköta denna fråga har underförstått detta klara kriterium att det är förtroende och lojalitet just i lagens anda och mening. Dess bättre tror jag att det i allmänhet finns. Jag kan berätta för kammaren att när detta hände blev en av cheferna för våra större affärsbanker indignerad över detta avsteg från valutalagens anda och mening. Helt frivilligt talade han om för övriga banktjänstemän, i cirkulärbrev till alla sina kontor, att man inte får göra på det sättet, även om det skulle finnas formella möjligheter därtill. Jag anser att det är så man skall handla. Då kan man inte ställa sig i denna talarstol, efter en deklaration från herr Åkerlunds sida, där han säger att han delar min uppfattning på den punkten, och säga: Men ingen kan ju dömas, om det inte är efter vederbörlig dom och rannsakan; först då får vederbörande fällas. Först då får vederbörande attackeras.

Ett sådant handlande från en bankstyrelse är orimligt. Därför är Tore Browaldhs deklaration till statsministern helt naturlig, på samma sätt som den andre bankdirektörens reaktion var helt naturlig när han kom underfund med vad som var på färde.

Herr talman! Jag vill säga till finansminister Sträng att jag fortfarande bara talar om tryckfrihetsförordningen, inte om någon annan förordning. Jag uppfattade finansministern så — hörde jag fel? — att det var fråga om ett brev från dåvarande statsministern, varpå nuvarande statsministern kompletterade med att han haft ett telefonsamtal. Om jag har missuppfattat någon av herrarna ber jag om ursäkt. Men det får protokollet utvisa. Det väsentliga är att ingripanden eller åtgärder med anledning av en artikel i en periodisk skrift skall ske inom tryckfrihetsförordningens ram, inte utanför densamma, när en myndighet agerar. Vad var syftet med brevet och telefonsamtalet?
Herr talman! Det här börjar bli ganska intressant. Agerade jag som myndighet? Jag agerade som politiskt verksam person, som ställde frågan om man skulle ta upp detta i den allmänna debatien. Jag agerade inte på riksbankens eller någon motsvarande myndighets vägnar. För det första var det för mig fråga om ett personligt efterhörande om förhållandena hos vederbörande chef i banken. Således kunde jag för min del inte i min position som utbildningsminister påfordra någon åtgärd — och det har jag inte gjort. Jag hade inte tagit upp denna fråga i regeringen. Jag ville ha reda på hur det låg till. För det andra förekom, för att klara ut rent sakliga förhållanden, ett telefonsamtal från mig och ett brev från bankdirektör Browaldh, som det alltså här är fråga om. Vederbörande skulle således ha uppfattat detta som en påtryckning! Nej, han uppfattade det som en möjlighet att genom sin förklaring inte engagera sig i en politisk debatt, att förklara: detta var inte vår mening, vi vill inte alls vara inblandade i en sådan politisk debatt. Han var från den utgångspunkten tacksam för att jag tog kontakt innan jag tog upp frågan offentligt — vilket jag alltså sedan inte gjorde. När en person, som är anställd för vissa skattetekniska frågor, skriver i en offentlig skrift om sådana skattetekniska frågor, är det en intressant upplysning om han möjligen också representerar de åsikter som en valutavårdande bank står för. Detta var för mig avgörande för om jag skulle ta upp denna fråga offentligt eller icke.

Jag kan ur den synpunkten ångra att jag ringde Tore Browaldh, att om jag inte gjort det, hade jag tagit upp denna fråga i ett offentligt tal och det hela hade rullats upp till en offentlig debatt betydligt tidigare.

Tanken att detta skulle stå i strid med tryckfrihetens principer dök aldrig upp i hjärnan hos vare sig Tore Browaldh eller mig. Vi såg detta som ett agerande i full överensstämmelse med de former för arbete som vi har i vår demokrati. Här är ändå en ganska viktig fråga inblandad: Skall vi i detta land verkligen värna om lagarnas anda och inte bara deras exakta bokstav med kryphål? Skall vi anse det — som framskymtar i den nämnda artikeln — som något av en prestation att liksom komma runt dessa lagar och företa handlingar som ligger långt utanför räckvidden och möjligheterna för vanliga Ang. valutaregleringen, m.m. svenska löntagare? De flesta av dem — så gott som alla — gör en fullvärdig arbetsinsats. De kan inte säga att vår arbetsinsats värderas så litet att vi med olika manövrer kan flytta våra tillgångar utomlands, där de kanske värderas bättre från våra utgångspunkter. Deras uppgift är att vara med och utveckla det svenska samhället, och det är deras respekt för lagarnas anda och för viljan att gemensamt fortsätta att bygga ut vårt samhälle som är det viktiga för detta lands framtid.

Herr talman! Ur tryckfrihetssynpunkt, och det är uteslutande ur den jag talar, har jag ingen anledning att kommentera statsministerns senaste inlägg. Det talar för sig självt.

Herr talman! Statsministern påpekar att denna debatt börjar bli intressant. Jag vill då först konstatera att det är värdefullt att en utredning har gjorts om valutabankernas sätt att hantera sitt offentliga uppdrag och att det med de fakta som nu är kända icke finns någon som helst möjlighet att solidarisera sig med det sätt att bedriva valutatransaktioner som har blivit föremål för kritisk granskning. Här kommer emellertid en fråga in i bilden som i högsta grad gäller enskilda människors rättssäkerhet här i landet.

Den tanken att även en uppringd arbetsgivare kan känna tacksamhet utgör inte på något sätt en rimlig förklaring till att en medlem av regeringen så förvaltar sin ställning. Den tanken har icke ens nu gått upp för landets statsminister, vilket är djupt graverande.
Herr talman! Jag har en känsla av att debatten pågått alltför länge och att den har spårat in på alltför många olika växelspår. Men en del uttalanden från statsministerns sida tyder på att han har en uppfattning om hur ett rättssamhälle skall fungera, som inte överensstämmer med den jag har. Och jag har alltjämt några rester kvar av den juridiska utbildning jag en gång i tiden fick. I en blandekonomi av den typ i vilken vi lever och som statsministern särskilt apostroferade, är det statsmakternas sak att genom lagstiftning och genom sitt allmänna ekonomiska handlande dra upp ramarna för enskilda människors och enskilda företags handlande. De regler som statsmakterna drar upp skall vara så klara att enskilda medborgare och företag vet hur de skall bete sig, att de på förhand kan bedöma konsekvenserna av sitt handlande. Detta är det betecknande för ett rättssamhälle: att man kan bilda sig en fullkomligt klar uppfattning om var man ”trampar över” och vad som då händer. Lagens ”anda” och lagstiftningens ”anda” är diffusa, allvarliga och farliga begrepp lätta att utnyttja i politiska debatter eller vid telefonsamtal mellan representanter för regeringsmakten och de enskilda människor som skall följa lagen. Det är allvarligt när en representant för statsmakterna — i synnerhet då vederbörande är statsminister, nu eller tidigare — gör gällande att han vid sådana kontakter inte agerar som myndighet utan som en ”politiskt verksam person”. Är det någon som tror att den som diskuterar i brev eller per telefon med en politiskt verksam person av det slaget — med den makt som vederbörande representerar — skall kunna göra de distinktioner som behövs för att uppfatta sig ha den handlingsfrihet som enskilda människor i ett rättssamhälle måste ha? Jag har, herr talman, bara velat säga detta. Jag har därmed velat markera att det tydligen föreligger betydande meningsskillnader mellan mig och landets statsminister om vad som är karakteristiskt för ett rättssamhälle i västerländsk bemärkelse.

Herr talman! Vad är det som har inträffat? Jag ringer ordföranden i Svenska handelsbanken efter att ha läst en artikel. Jag påpekar att jag är utbildningsminister och inte har med dessa sakfrågor att göra, men att detta är en stor politisk fråga. Eftersom en person här mer eller mindre uppmanar till kapitalflykt och skatteflykt vill jag, innan jag tar upp saken, veta om vederbörande är representativ för Handelsbanken. Jag får svaret att ”det är han självfallet inte”. Dessutom skall vederbörande sluta här, sades det mig. Med detta besked beslutar jag att inte alls ta upp frågan, och den kommer över huvud taget inte upp till diskussion förrän ett år senare, när allt detta aktualiseras. Jag tog upp saken för att det var en politisk fråga. Såsom samtalet förlöpte spelar det ingen roll om jag också är knuten till en myndighet, regeringen. Denna enkla kontakt togs för att skaffa underlag för att kunna avgöra om jag skulle ta upp denna sak som en politisk fråga. Men eftersom det gällde en enskild skribent, tyckte jag att saken var för betydelselös, varför jag struntade i den. Det var först sedan de andra tingen kommit upp, som detta blev en mycket mera vittomfattande fråga. Om detta tar nu plötsligt två av gruppledarna här och en författningsexpert till oerhört hårda ord, ord som de inte ens ett ögonblick har förunnat själva sakfrågan, som gäller om man bör värna om de lagar och andan hos de lagar som vi har i samhället för att skydda oss mot kapitalflykt. På den punkten väcks inte indignation. Men på denna enda punkt, där jag genom ett telefonsamtal informerar mig om huruvida banken står för detta uttalande och sedan beslutar att inte ta upp frågan, anser man plötsligt att mitt handlingssätt strider mot ett västerländskt rättssamhälle. Detta tyder enligt min mening på att herrarna totalt tappat varje sinne för proportioner. Det telefonsamtal jag hade var uttryck just för en av principerna i en demokrati, nämligen att man skall kunna ha kontakt och ta reda på hur saker ligger till. Enda chansen att ta reda på detta var att fråga den verkställande chefen i banken, innan jag gick till aktion. Det är det enkla jag har gjort.

Herr talman! Det är för mig självklart att jag varken är kompetent eller berättigad att här i riksdagen ta upp själva sakfrågan, den rättsliga frågan. Det är andra fora som skall göra det, inte enskilda riksdagsmän. Vi måste följa gällande regler för olika myndigheters kompetens i vårt land. Vad jag tagit upp här, det är andra problem. Jag är tydligen så hopplöst Ang. valutaregleringen, m.m. omodern — åtminstone i statsministerns ögon — att jag anser att förvaltningsatgärder eller det som kan uppfattas som förvaltningsåtgärder inte skall företagas via telefonsamtal mellan representanter för regeringen och enskilda människor eller företag. Det skall i varje fall inte ske med det underförstådda hotet i bakgrunden att om jag inte får besked som jag tycker är bra, då kommer jag att ta upp saken i den politiska debatten. Det är upprörande att föra ett sådant resonemang. Att jag säger det beror på att jag är jurist och har ett klart rättsmedvetande. Det är inte därför att jag representerar det ena eller det andra partiet. Jag gör det självfallet inte heller därför att jag vill försvara det ena eller det andra privata kapitalintresset utan därför att jag vill försvara enskilda människors rätt — vilka de än är — att hävda sina egna synpunkter gentemot stora intressen, dessa må representeras av arbetsgivarna eller en mäktig statsmakt.

Herr talman! Statsministern har i ett av sina inlägg sagt att han gärna vill föra en dialog även med meningsmotståndare. I en sådan dialogs villkor borde ingå att man någorlunda riktigt refererar den man diskuterar med. Jag uttalade i mitt förra inlägg ett klart avståndstagande från den typ av valutatransaktioner som har varit föremål för offentlig granskning, och jag kan gärna tillägga att jag känner djup indignation över att en valutavårdande bank har kunnat låta någon agera på sätt som har skett. Men den del av debatten som det fanns anledning för gruppledarna att efter nuvarande statsministerns första inlägg intressera sig för var den som gällde frågan: Hur uppfattas en påringning till en artikelförfattares arbetsgivare av denne, och vilken innebörd har ett sådant samtal? Är det statsministerns avsikt att också i fortsätt ningen ringa upp enskilda artikelförfattares chefer, t.ex. om artikelförfattaren är anställd i ett statligt verk, och fortfarande låtsas som om han endast företräder det socialdemokratiska partiet men inte agerar som statsminister? Det finns bara ett sätt att karakterisera statsministerns — dåvarande utbildningsministerns, Olof Palmes — sätt att handla som han gjort och själv har skildrat: djupt graverande.
Herr talman! Det resonemang som herrarna för börjar jag snart finna djupt graverande. Då ni mer eller mindre påstår att jag under mitt telefonsamtal med Tore Browaldh skulle ha utövat hot och påtryckning därför att han var en annan persons arbetsgivare, vill jag säga att jag icke för en sekund tror att Tore Browaldh har uppfattat det så. Det är den av bankcheferna jag känner väl, sedan femton år. Han uppfattade samtalet som en vilja från mig att få en sakupplysning, och han uttryckte sin tacksamhet över att ha fått lämna den. Jag är helt övertygad om att han inte en sekund uppfattade mitt samtal med honom vare sig som någon form av hot eller påtryckning, utan precis för vad det var. Då säger herrarna: Statsministern kunde alltså lika väl ringa upp chefer för personer anställda i enskilda verk — t.ex. en generaldirektör — och fråga om en viss artikel står för verkets räkning. Det skulle aldrig falla mig in att göra det. Man vet ändå vad som är verkets mening. Det är ju självklart att jag inte har någon anledning att ringa upp i sådana fall. Det var en sällsynt dumt vald parallell.

Om jag då enkelt och klart frågar: Står ni för denna enligt allmänt rättsmedvetande rent brottsliga gärning och får sakupplysningen att man icke gör det, varpå jag struntar i det hela, så kan det aldrig vara vare sig ett hot eller en påtryckning. Det är möjligt att man kan tänka sig någon parallell. Om t.ex. någon tjänsteman direkt skulle uppmana till aktioner, som stod i strid mot lagen, och man möjligen kunde dra den slutsatsen att vederbörande verk, där tjänstemannen var anställd, hade samma mening, då vore det en fullt legitim åtgärd att fråga om verket hade denna åsikt. Om svaret blev nej, fick saken bero. Detta vore inte något ingripande i strid mot tryckfrihetsförordningen — det gällde fortfarande en sakupplysning. Jag återkommer till detta att det måste finnas en dialog mellan statsmakterna och andra organ i det svenska samhället. Man skall kunna ta kontakt och begära en sakupplysning av enkelt slag, där det som svar endast behövs ett ja eller ett nej. Man skall ha den typen av förtroende i samhället, utan att detta uppfattas som ett hot eller en påtryckning. Har man icke den grundinställningen är vår tryckfrihetsförordning och våra grundlagar spröda vallar mot att lagarna inte längre har någon förankring i medvetandet. Men finns det ett samhällsförtroende och en allmän samhällssolidaritet, som gör att människor kan tala med varandra, då finns det ingen som skulle drömma om att i en sådan fråga dra in Sveriges grundlagar.

Herr talman! Debatten har ju kommit in i ett skede, där partiledare och gruppledare blandat sig i den. Det kunde kanske vara lämpligt att kamraterna i kammaren inte fick uppfattningen att jag satt och tryckte i min bänk utan att ha något att säga. Jag har ingen juridisk utbildning, men jag har någon liten känsla för vad som är rätt och riktigt, utan den utbildningen. Av herr Hernelius” anförande har jag förstått att han vill betrakta telefonsamtalet från kanslihuset till bankens styrelseordförande såsom den direkta orsaken till att den person som hade skrivit under artikeln i Industria miste sin anställning. Jag förstår att herr Hernelius anser att den skrivna artikeln medfört ett straff, vilket undertecknaren icke bort bära utan i stället tidningens redaktör. Det har emellertid inte varit fråga om något åtal eller straff för själva artikeln utan för de åsikter som kommit till uttryck i denna — de är i och för icke straffbara enligt tryckfrihetsförordningen, men det är ju inte den som åberopats.

Banken skulle oavsett det nämnda samtalet ha tvingats att skiljas från honom. Man skulle inte ha kunnat ha honom kvar därför att artikeln innehöll sådana uppgifter att de inte var förenliga med innehav av anställning i en bank som står i samhällets tjänst.

Herr talman! Herr förste vice talmannen har fört debatten upp på ett plan som vi välkomnar. Det ger betydligt större utrymme för ett sakligt och lugnt meningsutbyte än delar av tidigare debatt. Jag vill nöja mig med — kammarens tid är redan hårt ansträngd av olika talare — att konstatera att den regeln fortfarande gäller att för inne

Herr talman! Jag har en känsla av att ju längre debatten fortgår desto mer komprometterande blir den för vissa personer som uttalat sig i den. Jag skulle därför bara vilja vara så förmäten att rikta en varning till landets statsminister: Säg inte i talarstolen i riksdagens första eller andra kammare att en person har gjort sig skyldig till ”brottslig handling” innan vederbörande har blivit prövad och dömd för det.

Herr talman! Jag skall inte tillägga någonting i den sakfråga som vi egentligen skall diskutera nu, jag har i bankofullmäktige haft möjlighet att ge min mening till känna. Debatten har emellertid glidit över till att behandla en tryckfrihetsfråga, och då vill jag bara säga att jag inte är säker på att statsministern i detta avseende riktigt har förstått sin situation som representant för regeringen, vare sig som undervisningsminster eller som statsminister. Jag vill fråga statsministern, som nu sade att han kommer att fortsätta med denna metod: Hur kommer det att uppfattas om det kommer diverse små vänliga samtal från statsministern med anledning av olika tidningsartiklar eller i annat sammanhang? Hur kommer det att tolkas av dessa personer när en representant från regeringen ringer upp i en fråga? Jag vill erinra om en mycket uppmärksammad händelse i början av 1950-talet, som föranledde tillsättandet av en kommission som företog en stor utredning, nämligen Kejne-kommissionen. Vid detta tillfälle talades det mycket om ett statsråds agerande. Det ansågs vara en synnerligen känslig sak vad ett statsråd företar sig, därför att ett statsråd alltid uppfattas som en representant för regeringen. Man kan inte skilja på detta och vid det ena tillfället anse sig representera regeringen, vid det andra icke. Därför anser jag att det är en ytterst känslig fråga när ett statsråd i en sak som måste anses offentlig ringer upp en person. Detta statsråd uppfattas då som en representant för regeringen. Jag skulle önska att statsministern inte höll sitt löfte att fortsätta med den metoden, jag tror inte den är bra. även om den kan vara välmenande är jag rädd att den kommer att misstolkas.

Nej.) Det var i varje fall min mening att framhålla att det här gäller uppmaning till något som av det allmänna rättsmedvetandet uppfattas som en brottslig handling. För det andra vill jag nämna att avgörande för frågan, om det hela skulle stå i strid med tryckfrihetsförordningen kan vara, att man sökt röja källa eller någonting sådant. Ansvaret för artikeln har jag aldrig ifrågasatt. För det tredje finner jag fortfarande att det närmast är en förolämpning mot direktör Browaldh, om han i detta fall skulle ha uppfattat det hela som ett hot eller en påtryckning — det har ingen av oss gjort. För det fjärde kan jag inte uppfatta detta på annat sätt än som en manöver för att komma bort från sakfrågan vilken gäller, om vi skall värna om de valutavårdande myndigheternas möjligheter att sköta sin uppgift i landets medborgares intresse.

Herr talman! Utlåtandet om riksbankens sedelutgivningsrätt och guldoch valutakassan är strängt taget endast en annan del av det komplex som behandlades i den föregående debatten, givetvis i vad gäller valutaregleringen och icke de rättsliga problemen i dennas tilllämpning. Den olika grundsynen på valutaregleringen ligger också bakom de frågor som nu skall behandlas. Jag kan fatta mig tämligen kort i fråga om sedelutgivningen. Vi anser att den provisoriska lagstiftningen genom att krav på höjd sedelutgivningsrätt återkommer år efter år inte fyller någon verklig funktion utan endast är en formalitet. Därigenom blir det utomordentligt svårt för motionärer att behandla densamma, och vi har också ställt oss frågan om det funnits anledning att motionera när man känner sig utsatt för att förslagsställarna driver gäck med en. I andra länder, t.ex. Förenta staterna, Schweiz och Belgien, finns bindande regler för hur sedelutgivningen skall skötas. Den svenska statens sedelbank köper den svenska statens räntebärande skuldförbindelser med svenska statens räntelösa skuldförbindelser. I andra länders centralbanker däremot köps guld och valutor för sedlarna. Det är skillnaden. Beträffande beloppets storlek har här föreslagits en höjning till 13,5 miljarder kronor. Vi har sagt att vi är beredda att sträcka oss till 12,5 miljarder därför att vi anser att vi i alla fall skall ta ställning i frågan när den under ställs riksdagen. Utskottet säger självt att sedelutgivningen under 1969 låg under vad vi förra året hade sagt att vi maximalt ville sträcka oss till. Det visar ju att vi i fjol inte felbedömde situationen. I år kan vi konstatera att vissa rapportdagar ligger beloppet till och med lägre än fjolårets motsvarande siffra. Det har visserligen icke varit fallet den senaste rapportdagen på grund av farhågorna för bankstrejk. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 1, gällande beloppet 12,5 miljarder kronor. I reservation nr 2 pekar vi på att det behövs ett klarläggande av hur en svensk monetär guldpolitik ser ut i sina huvuddrag. Som skäl för detta framhåller vi att en eventuell svensk anslutning till EEC kommer att ålägga vårt land åtaganden av olika slag i vår ekonomiska politik och i vår penningoch valutapolitik. Hur dessa åtaganden kommer att se ut vet vi naturligtvis ännu inte, men grundtanken med EEC anslutning är en ökad integration. Vi måste stå på någorlunda jämbördig fot med andra EEC-länder även på betalningsområdet och det finansiella området över huvud taget. Självfallet kan vi inte lägga oss övriga EEC-medlemmar till last. Då skulle vi säkert icke bli välkomna i kretsen. Vår betalningsförmåga i olika hänseenden får inte ifrågasättas. Därför är det väsentligt, för det första att våra totala guldoch valutatillgångar inger förtroende och för det andra att sammansättningen därav och särskilt guldandelen befinner sig på samma våglängd som för EEC länderna i allmänhet. Så är nu inte fallet vare sig vertikalt, alltså i förhållande till olika länder, eller horisontellt, alltså vad angår andelen av de egna sammansatta guldoch valutatillgångarna. Nu är förhållandet ogynnsamt för vårt land i båda hänseendena. Jag hänvisar till den tabellariska uppställning som finns i bankoutskottets utlåtande. Det är en uppställning som är tagen från motionerna, och den är komplet terad med vissa uppgifter. Man kanske kan tycka att det inte var alldeles riktigt av utskottet att presentera vårt material med kompletteringar som måhända möjliggör dragandet av slutsatser andra än dem vi har velat dra. Jag reagerar litet mot utskottets skrivning i detta hänseende. Vi har jämfört i absoluta tal mellan vårt land och EEC gruppen och EFTA-länderna i övrigt, och såsom visas av sammanställningen i utlåtandet har vårt land totalt sett mycket små tillgångar av guld och valutor totalt och mycket små sådana av guld. I utlåtandet sägs att det för att jämförelsen skall vara meningsfull torde erfordras att guldinnehavet sätts i relation till vederbörande länders totala valutareserver. Den relativa andelen har naturligtvis sin betydelse men är inte den viktiga delen. Det betydelsefulla är hur vi står i förhållande till andra länder inom EEC såväl totalt som när det gäller den speciella del som har självständigt intresse, d. v. s. i detta fall guldet. Vad vi kan konstatera är att våra tillgångar har gått ned mycket kraftigt på senare tid. Hittills har riksbanken inte sålt av guldet, men fortsätter den ogynnsamma valutautvecklingen, blir det förmodligen bara en tidsfråga när man måste ta även detta i anspråk. Jag tycker det då vore angeläget att riksbanken i huvuddrag anger rent principiellt och naturligtvis på lång sikt vad vårt land bör eftersträva i sin valutapolitik och den del därav som vi här har pekat på. Vi hänvisar i reservationen också till att man bör sätta upp ett mål för valutapolitiken. Vi har tillåtit oss att siffermässigt föreslå 500 miljoner kronor och så mycket som möjligt därav i guld. OECD-rapporten har för sin del föreslagit 600—650 miljoner kronor. Jag vill framhålla att man väl ändå bör ha någon mening på denna punkt och inte bara bedriva en låtgåpolitik, som betyder att våra utländska betalningsmedel ramlar ut ur landet utan att Ang. riksbankens sedelutgivning, m.m. någon möjlighet synbarligen ännu har visat sig att hejda det utflöde som vi för närvarande upplever, ja inte bara att hejda det utan också vända det till en för oss förmånlig utveckling. Att ha ett valutapolitiskt program är enligt min mening en viktig sak, och vi har under en följd av år påyrkat en förstärkning speciellt av guldkassan med 300 miljoner kronor varje år. Jag tror att det då kan finnas skäl att peka på att om ett land befinner sig i expansion med en stigande bruttonationalprodukt och en växande import och export, expanderar självfallet också betalningsvolymen och det blir ett behov att ha en ökad likvid kassa.

I april år 1970 var motsvarande siffror 2,3 procent av bruttonationalprodukten och 10,4 procent av importen. Dessa siffror visar en utveckling som har varit ogynnsam för vårt land, och jag kan säga att den har pågått hela tiden sedan år 1966.

Hade vi haft samma procentuella andel som år 1963 5 procent av bruttonationalprodukten, alternativt 25 procent av importen — skulle vi ha legat på 8 miljarder kronor. Härigenom ser man att det inte hade inneburit någon som helst förbättring i situationen i förhållande till exempelvis år 1963 eller om man så vill åren 1965 och 1966, utan vi hade stått på precis samma nivå. I dag är vi nere i 3,5 miljarder kronor. Det program som vi alltså har kämpat för under den tidsperiod som det här har gällt skulle sålunda nätt och jämnt ha hållit oss kvar på samma nivå som vi befann oss på när dessa valutapolitiska krav först framfördes och den valutapolitiska målsättningen presenterades för riksdagen. Enligt mitt förmenande är det beklagligt att majoriteten inte velat ansluta sig, men det är ju ingenting som jag mäktar att göra någon ändringi. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall även till reservation 2.

Herr talman! I den nu behandlade propositionen begärs bl.a. att taket för riksbankens sedelutgivningsrätt skall höjas från 13 till 13,5 miljarder kronor. Utskottsmajoriteten har ingen erinran mot denna höjning. Utskottet understryker i det sammanhanget vikten av att arbetet inom riksbanken på en revision av riksbankslagen slutförs så att en permanent reglering av sedelutgivningsrätten kan komma till stånd. Herr Åkerlund har reserverat sig för en sänkning av taket för riksbankens rätt att utge sedlar från 13 till 12,5 miljarder kronor. Han fullföljer därmed en konsekvent linje så till vida att han vill ha ett lägre sedeltak än vad bankofullmäktige och Kungl. Maj:t förordat. Till grund för denna linje ligger — såsom också framgår av motionerna — uppfattningen att sedelomloppets storlek har en reell ekonomisk och finansiell betydelse. Tanken är alltså att statsmakternas reglering av sedelutgivningsrättens storlek skulle spela rollen av ett självständigt ekonomisk-politiskt instrument. Herr Åkerlund tycks inte hysa något riktigt förtroende för bankofullmäktige, eftersom han tycks mena att endast ett snävt tilltaget sedel tak skulle kunna förmå fullmäktige att fullfölja vedertagna penningpolitiska syften. I själva verket är det så, som utskottsmajoriteten framhåller, att bankofullmäktiges penningpolitiska handlande utformas genom vanligen enhälliga beslut i enlighet med de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som statsmakterna anger. Vi har enligt min mening inga skäl att anta att inte fullmäktige på sitt område strävar efter att så effektivt som möjligt främja de mål som har uppsatts för den ekonomiska politiken. I sin andra reservation till utskottets utlåtande tar herr Åkerlund upp vår guldoch valutapolitik. Han vill att riksdagen skall uttala att riksbankens valutapolitik skall inriktas på en återuppbyggnad av guldoch valutatillgångarna med lägst 500 miljoner kronor under 1970, som vi hörde att herr Åkerlund också pläderade för i sitt anförande. Det är enligt min mening självklart att riksbankens politik är inriktad på att åstadkomma en förstärkning av valutareserven. Jag kan emellertid inte finna några skäl för att det skulle vara lämpligt att ange ett preciserat kvantitativt mål för riksbankens politik i det avseendet. Herr Åkerlund tar också upp frågan om guldets andel i vår valutareserv. Han gör jämförelser med andra länder och konstaterar att vår guldkassa är relativt sett liten, vilket han anser kan vara ”belastande för vårt land inför en eventuell anslutning till EEC”. Frågan om guldets ställning har herr Åkerlund och jag haft tillfälle att diskutera flera gånger tidigare, utan att vi kommit närmare varandra i våra bedömningar. Som bekant är placeringar i guld inte räntebärande. Det innebär alltså en reell resursuppoffring att skaffa tillgångar i guld i stället för att placera utländska tillgångar räntebärande. Enligt min uppfattning är de skäl herr Åkerlund anfört för sin rekommendation om ökning av våra guldtillgångar inte sådana att de motiverar en dylik uppoffring.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

Herr talman! Herr Carlsson har frågat mig om jag anser det vara angeläget att vid uppgörandet av översiktliga planer för naturvård, friluftsliv och fritidsbebyggelse information lämnas till och samråd sker med berörda markägare. För den planläggning som sker med stöd av byggnadslagstiftningen gäller enligt byggnadsstadgan särskilda bestämmelser om samråd med och information till berörda sakägare, d. v. s. i första hand markägare. Även i naturvårdslagstiftningen finns i skilda hänseenden bestämmelser om information till och samråd med bl.a. markägare som berörs av viktigare beslut. Åtskilligt planeringsarbete inom det av frågeställaren berörda området bedrivs utan särskilt författningsstöd, främst genom kommunernas försorg. Jag har nyligen i denna kammare i annat sammanhang framhållit det angelägna i att människor som skall leva i den miljö som formas av den fysiska planeringen bereds ökad insyn i och inflytande över planläggningsarbetet. Detta gäller självfallet även markägare som berörs av sådant arbete.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för civildepartementet få framföra mitt tack för svaret på den fråga som jag ställt. Jag ber också, herr statsråd, att få tacka för innehållet i svaret, som är klarläggande och belysande för den frågeställning jag gjort. Min fråga är föranledd av att det inom en rad län och kommuner för närvarande pågår ett arbete med utarbetande av översiktliga planer för naturvård, friluftsliv och fritidsbebyggelse. Denna planering och vad man där kommer fram till skall utgöra underlag för fredningsåtgärder för områden, som anses vara av särskilt värde och därför bör vårdas och bevaras. Ärenden som rör naturvård regleras i naturvårdslagen, men jag skall inte ägna mig åt den delen. Jag vill endast kraftigt stryka under vad statsrådet här har sagt, att innan åtgärder föreslås och beslutas nära kontakter hålls med vederbörande markägare. Orsaken till min fråga är en av länsarkitektkontoret i Västerås upprättad översiktlig plan för naturvård, friluftsliv och fritidsbebyggelse inom Norbergs köping i Västmanlands län. Enligt denna plan har ett område för fritidsbebyggelse bl.a. lagts ut i Ingolsbennings by. Detta är i och för sig ingenting märkligt. Vad som är märkligt är hur frågan handlagts. I utredningen säger man nämligen: ”Vid lokaliseringen av de föreslagna områdena för fritidsbebyggelse av större omfattning har samråd skett med länsstyrelsens naturvårdssektion för bedömning av områdena ur allmän naturvårdssynpunkt och ur vattenoch avloppssynpunkt. Denna översiktliga lämplighetsbedömning måste naturligtvis kompletteras med detaljerade undersökningar i samband med dispositionsplaneringen av respektive område.” Man säger vidare: ”Utredningens resultat, planförslaget och förslagskartan är avsedda som en konkret målsättning för de åtgärder, som kommunen bör vidtaga för att främja naturvården och friluftslivet. Efter det planen godkänts av byggnadsnämnden bör den utställas under en månad efter sedvanlig kungörelse i ortspressen. Byggnadsnämnden beslutar på grundval av under utställningstiden inkomna erinringar om eventuell revidering eller komplettering och överlämnar därefter förslaget till kommunalfullmäktige.” Vad man här frapperas av och särskilt lägger märke till är att ingenting nämns om markägarna och deras ställning. I det konkreta fallet, Ingolsbennings by i Norberg — känd från Engelbrekts dagar; det står för övrigt en minnessten över honom där — finns tre markägare, lantbrukare som brukar sina gårdar och söker hålla byn levande. Ovanför deras huvuden, utan någon kontakt med markägarna, föreslås att hela deras by skall avsättas för fritidsbebyggelse. Av en tillfällighet fick byinvånarna kännedom om den uppgjorda planen och fann att deras marker skulle disponeras för fritidsbebyggelse och att drygt 200 fritidshus skulle placeras där. Det är naturligt, herr statsråd, att sådant väcker irritation och missnöje. Det måste sägas ut att det inte får gå till på detta sätt. Dessutom är det som inträffat här inte något enstaka fall. Det finns flera exempel på att berörda markägare inte ens fått kännedom om den uppgjorda planen förrän den blivit fastställd, varför man inte haft möjlighet att påverka den. Man kan alltså betrakta frågan om Ingolsbennings bys framtid även från principiell synpunkt. I denna kammare förekom i går debatter om två frågor, där rättsskydd och rättssäkerhet betonades. Det skedde bland annat i en interpellation av herr Andreasson. Detta är också, herr statsråd, ett ärende, där rättsskyddet och rättssäkerheten måste betonas. För alla parter — för planerare, myndigheter och markägare är det angeläget att en översiktlig planering sker i samförstånd. Det är nödvändigt att information och samråd äger rum med berörda markägare under planarbetets gång. Jag hoppas att det positiva besked som herr statsrådet har givit mig i sitt svar på min enkla fråga skall komma att leda till att i fortsättningen samråd och information blir allmän regel. De momenten utgör viktiga hörnstenar i en modern demokrati, också på ”gräsrotsnivå”, för att använda ett modernt uttryck. Redan vid förberedelser för upprättande av översiktliga planer måste markägarsynpunkterna få vara med. Jag ber, herr statsrådet, att än en gång få tacka för svaret och uttalar den förhoppningen att detsamma skall bli vägledande för kontakterna i fortsättningen när det gäller samarbetet mellan planerare, berörda myndigheter och markägare.

Herr talman! Jag är inte beredd att i detta sammanhang lämna någon redogörelse för vad polisövervakningen vid ambassaderna kostar. Med anledning av herr Brundins fråga kan jag dock tala om att skadorna på Cultural Center i Stockholm den 3 maj 1970 har uppskattats till cirka 32 000 kronor.
”Vill Herr Statsrådet lämna kammaren en redogörelse för de åtgärder, som kommer att vidtagas för att förbereda den praktiska tillämpningen av det nya skattesystem, som träder i kraft den 1 januari 1971?”;
Herr talman! Herr Schött har frågat om jag vill lämna kammaren en redogörelse för de åtgärder, som kommer att vidtagas för att förbereda den praktiska tillämpningen av det nya skattesystem, som träder i kraft den 1 januari 1971. En redogörelse av det slag som herr Schött efterlyser kan knappast lämnas inom ramen för en enkel fråga. De omedelbara åtgärder som behöver vidtas är att upplysa allmänheten om skattesystemets innebörd. Detta kommer att ske genom en broschyr som är avsedd att ges ut i höst. Vidare kommer källskattetabellerna att arbetas om. Detta sker genom centrala folkbokföringsoch uppbördsnämndens försorg. Nämnden har också att ansvara för behövliga anvisningar till de lokala skattemyndigheterna. Övriga åtgärder faller i huvudsak på riksskatteverket.
Herr talman! Först ber jag att få tacka finansminister Sträng för svaret på min fråga. Den var givetvis föranledd av den skattereform som riksdagen denna månad beslutat och som träder i kraft den 1 januari 1971. Innan reformen förs ut i levande livet fordras åtskilligt av förberedelsearbete, bl.a. nytryck av källskattetabeller, deklarationsblanketter, anvisningar m.m. Jag vill också gärna framhålla att viss vidareutbildning erfordras av personal som skall tillhandahålla allmänheten upplysningar om reformen och i sin tjänst handlägga taxeringsfrågor. De lokala skattemyndigheterna kommer omedelbart in i bil den. Redan i höst har vi att förbereda uttagandet av preliminärskatt för år 1971, att kodsätta A-skatten 0. s. v. Tidpunkten för avgivande av preliminärdeklaration utgår den 1 december, ansökningar om jämkning i preliminärskatten skall handläggas o.s.v. Inte minst måste de lokala skattemyndigheterna räkna med att få tjänstgöra som upplysningsbyråer åt den stora allmänheten, som i god tid före det nya inkomstårets ingång vill orientera sig om de nya bestämmelserna och om deras inverkan i de individuella fallen. Jag utgår från att det råder full förståelse för att detta kommer att kräva förstärkning av de personella resurserna hos de lokala skattemyndigheterna. Personalsituationen är för övrigt hos många av dessa oroande. Främst gäller det bristen på kompetenta, taxeringskunniga fögderiassistenter. Hos ett mycket stort antal myndigheter uppehålles således assistenttjänsterna för närvarande av befattningshavare, som ej har föreskriven utbildning. Statsrådet Sträng och jag hade senast i januari i år här i kammaren ett resonemang om huruvida de skattskyldigas naturliga krav att i god tid ha tillgång till erforderliga deklarationsblanketter m.m. kunde anses tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt. Vi kunde båda konstatera att så tyvärr inte var fallet men att man i våras i många fall tillnöds kunde klara sig med äldre blanketter. Situationen är givetvis nu en annan och besvärligare. Den stora skattereformen kräver utan tvekan mycket både i fråga om utbildning av personal och nytryck av anvisningar och blanketter av olika slag. Med min fråga har jag velat understryka angelägenheten av att tillräcklig uppmärksamhet ägnas dessa problem och att erforderliga åtgärder vidtas i tid för att förbereda den praktiska tillämpningen av det nya skattesystemet. Enligt herr Strängs svar passar den av mig begärda redogörelsen inte in i ramen för en enkel fråga. Jag vill då bara säga att jag inte vågade interpellera, därför att jag inte var säker på att i så fall få något svar i vår. I svaret omnämnes riksskatteverket. Den omorganisation som förestår av CFU och riksskattenämnden, vilka båda uppgår i riksskatteverket vid årsskiftet, ser vi kanske som ett alldeles särskilt problem. Just vid tidpunkten för en sådan omorganisation kan det finnas viss risk för att dessa frågor inte blir tillräckligt uppmärksammade. Jag ber än en gång att få tacka finansministern för svaret på min fråga.

Herr talman! I de utlåtanden som nu är föremål för debatt föreligger å ena sidan frågekomplex som reellt sett har mycket litet med varandra att göra och å andra sidan förslag till lagändringar i tryckfrihetsförordningen och i brottsbalken som är direkt avhängiga av varandra, trots att de behandlats av olika utskott och sålunda i olika utlåtanden. Först ett påpekande rörande grundlagsändringarna! Som framgår av avgivna reservationer är åsikterna delade, och delade på olika sätt beträffande de skilda frågekomplexen. Det är angeläget att riksdagsbehandlingen blir sådan att det icke endast vid dagens votering utan även vid den slutliga prövningen av vilande grundlagsändringsförslag blir möjligt att rösta särskilt beträffande de olika sakligt sett helt skilda frågorna. Det bör t.ex. inte vara omöjligt att rösta både för förslaget om förbud mot pornografisk skyltning och för bibehållande av trosfridsparagrafen. Jag utgår ifrån att man på något sätt kan tillvarata dessa möjligheter. Helt allmänt vill jag vidare beträffande detta ärende säga att riksdagens möjlighet att grundligt pröva de framlagda förslagen beskurits på ett med rimlig demokratisk parlamentarisk ordning helt oförenligt sätt. Propositionen har kommit vid en sådan tidpunkt att utskotten endast haft någon dag efter motionstidens utgång för att behandla frågorna, och det har därför inneburit en form av utpressning, då ledamöter som velat se vissa delar av förslagen genomförda tvingats att utan tillräckligt rådrum taga ställning till andra till sina konsekvenser svåröverblickbara förslag. Jag har därför stor förståelse för yrkandena om uppskov med behandling av propositionen, även om jag av nu antydda skäl inte velat biträda dem. Jag kan för övrigt nämna att vi på grund av brådskan inom första lagutskottet kommit att förbise att förslagen i en viss del, så som de nu kommit att framläggas för kamrarna, formellt sett knappast är förenliga med riksdagsordningen. Vi har nämligen för bara ett par dagar sedan i samband med propositionen om rasdiskriminering antagit en ny paragraf i brottsbalken, betecknad 16 kap. 8 a §. I proposition nr 125 och här föreliggande utlåtande föreslås att denna paragraf skall omnumreras. och betecknas 16 kap. 9 8. även om det nu inte gäller innehållet utan bara numreringen, är det formellt sett ett nytt beslut i samma fråga. Det ankommer givetvis på herr talmannen att avgöra, om den föreslagna ändringen är förenlig med riksdagsordningens förbud mot behandling av samma fråga två gånger under samma session. Någon större olycka händer naturligtvis inte, om paragrafen skulle få behålla det nummer den fick i förrgår. Frågan hade emellertid kunnat behandlas av utskottet i strikt grundlagsenlig ordning, om man haft något mera tid till förfogande. Så till de sakliga frågor som givit anledning till meningsskiljaktighet i det här ärendet. Då jag utgår från att det blir många som kommer att framföra sina synpunkter i debatten, kommer jag för min del att fatta mig ganska kort. Den viktigaste av de frågor som det här gäller är den som avser det nuvarande förbudet mot vad som hittills kallats sedlighetssårande framställning och i dagligt tal benämns pornografi. I fortsättningen kommer för övrigt den benämningen att införlivas i lagspråket, måhända inte helt lyckligt. I det här avseendet råder en tämligen allmän enighet om att det nu gällande stadgandet, som innebär förbud mot bilder och andra framställningar som sårar tukt och sedlighet, bör upphävas. Här har under senare tid utan lagändring skett en ändring av lagens innebörd av ganska genomgripande slag. Det är anmärkningsvärt att så kunnat ske just på ett område där lagbestämmelserna genom sin grundlagskaraktär i princip åtnjuter ett speciellt skydd mot snabba kastningar. Men å andra sidan är det i realiteten just det för tryckfrihetsprocessen specifika juryinstitutet som åstadkommit denna utveckling. Vi befinner oss till följd härav just nu i den ur principiella rättssäkerhetssyn punkter snarast komprometterande situationen att vad som är tillåtet i Stockholm fortfarande är åtalbart och av domstolarna bedöms som brottsligt i Vänersborg. Det är också anmärkningsvärt att, såvitt man kan bedöma här från vår utsiktspunkt, Sverige spelat en ledande roll för en liknande utveckling i en lång rad andra länder. Vad som för bara något decennium sedan betraktades som en specifik svensk, avancerad pornografisk framställning möter man nu i de flesta länder utanför järnridån, och vi har på senaste tiden till och med blivit akterseglade t.ex. av vårt södra grannland. Vår pionjärinsats här är väl, vilken inställning man än har till dessa frågor, knappast något att särskilt yvas över, och man får väl tolka utvecklingen så att det hos en ganska stor grupp människor funnits ett genom gällande lagbestämmelser undertryckt behov av alster av ifrågavarande slag. När trycket blivit så starkt att det på en punkt genombrutit fördämningen, har det medfört en kedjereaktion över hela fältet. Som nämnt är man tämligen ense om att slopa förbudet i dess nuvarande utformning. Ett av motiven är det otillfredsställande i att tillämpningen för närvarande är så olika på olika håll i landet. Det framlagda förslaget går ut på att man här bör respektera de stora skillnader i attityd till pornografiska alster som uppenbarligen föreligger mellan olika grupper av människor. Man bör å ena sidan inte hindra den som så önskar att få tillgång till pornografiska alster men å andra sidan också se till att ingen mot sin vilja tvingas att bli konfronterad med dem. Detta åstadkommes genom förbud mot skyltning och liknande förfarande och genom ett slags krav på varudeklaration av offentliga tillställningar. Dessa nya bestämmelser föranleder ingen meningsskiljaktighet, men olika åsikter föreligger i frågan om man inte bör ha kvar en s.k. yttersta gräns, vars överskridande föranleder straffansvar. En sådan gräns föreslogs, här utan meningsskiljaktighet, av den kommitté som utredde dessa frågor. Utanför gränsen skulle enligt förslaget falla grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställning som kränker den allmänna känslan för anständighet. Denna bestämmelse har emellertid inte medtagits i propositionen, och reservanter representerande alla oppositionspartierna beklagar att man på detta sätt lämnar fältet helt fritt och avhänder samhället möjligheten att ingripa i sådana fall. Inte minst skulle det vara viktigt att kunna ingripa mot sådana våldsinslag och sadistiska skildringar som nu på filmens område stoppas av censuren. Särskilt märkligt är att ledamöter i utredningen, som där anslutit sig till kommitténs förslag, nu sadlar om och biträder propositionen, som öppnar alla portar. Man tycks hänvisa till att kommitteéförslaget var framlagt mot bakgrund av tanken att filmcensuren skulle upphävas såvitt angår vuxna. Men detta är efter vad jag kan förstå en svag motivering. Anser man de grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställningarna olämpliga när det gäller filmen, är det väl lika olämplig när det gäller teater, TV eller andra massmedia. Jag kan inte tolka denna omsvängning som annat än ett uttryck för den centraldirigering och likriktning av åsikter som råder inom regeringspartiet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 5 vid första lagutskottets utlåtande. För närvarande finns straffbestämmelser i brottsbalkens 16 kap. 7 § och 19 kap. 10 § för skymfande av svensk och utländsk rikssymbol. I propositionen föreslås att dessa paragrafer skall upphöra att gälla. I reservation 3 yrkas avslag på propositionen i denna del. Det är riktigt såsom framhållits att dessa straffbud är relativt nya i vår lagstiftning och sålunda inte uppbärs av någon långvarig tradition. Men jag tror att man kan påstå att inte heller de straffbelagda handlingarna tidigare har förekommit här i landet, i varje fall inte med någon nämnvärd frekvens. Behov av straffbuden har sålunda visat sig först på senare tid. Det finns visserligen exempel i rättshistorien på att straffbud så att säga stimulerar till överträdelser, men jag tror mot bakgrunden av erfarenheten från senare år knappast att man kan hopps på att flaggbränningar och dylikt skall upphöra såsom en följd av att de specifika straffbuden upphävs. Enighet råder för övrigt om att vi har skyldighet att slå vakt om att främmande länders representanter här i landet inte utsätts för trakasserier, och detta ligger ju för de flesta självklart i kravet på anständigt och hyfsat uppträdande. Intermezzon av likartat slag har också nyligen föranlett skarpa reaktioner från regeringen, åtminstone genom muntliga uttalanden här från riksdagens talarstolar. I propositionen hänvisas till att det, även om de specifika straffbuden upphävs, finns möjlighet att ingripa genom åberopande av brottsbalkens 16 kap. 16 §& om förargelseväckande beteende. Jag tror emellertid att den senaste tidens händelser inte är ägnade att göra det rimligt att jämställa skymfande av utländsk rikssymbol med vanligt fylleskrål på gatorna. Vad som har inträffat understryker behovet av att kunna med kraft ingripa i dylika fall, och det saknar inte betydelse att straffet för skymfande av utländsk rikssymbol finns intaget i det kapitel i brottsbalken som handlar om brott mot rikets säkerhet. Även om det vanligen i dessa fall inte handlar precis om rikets säkerhet är det fråga om gärningar, som allvarligt kan skada landets förbindelser med främmande makter. Jag yrkar, herr talman, därför bifall till reservation 3. Slutligen föreligger meningsskiljaktigheter beträffande nuvarande 16 kap. 9 8 i brottsbalken som handlar om brott mot trosfrid. Här har lotten gynnat oppositionens representanter, varför utskottsutlåtandet innebär avslag på förslaget att upphäva denna paragraf. Då det säkerligen blir andra som tar upp denna fråga, skall jag här nöja mig med att påpeka, att propositionsförslaget om upphävande av trosfridsparagrafen enligt min mening går illa ihop med det beslut om en mycket utvidgad kriminalisering av liknande gärningar, riktade mot folkgrupp av viss trosbekännelse, som ingick i rasdiskrimineringspropositionen. Jag anser att motsvarande skydd även bör beredas de enskilda individerna. I de delar, herr talman, där jag inte yrkar bifall till reservationen, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 47 är fogade två reservationer undertecknade av moderata samlingspartiets båda representanter, fru Kristensson och mig. Mycket kort ber jag att få kommentera dem. Kungl. Maj:ts proposition nr 125 omfattar förslag till ändringar i brottsbalken, i tryckfrihetsförordningen, i lagen om allmänna sammankomster och allmänna ordningsstadgan. Propositionen rör pornografi, yttrandefrihet vid demonstrationer och brott mot trosfrid, således vitt skilda lagfrågor av väsentlig betydelse. Vi reservanter har funnit detta mycket otillfredsställande då propositionen härigenom ej kunnat underkastas den ingående prövning som inte bara är önskvärd utan som allmänheten har rätt att fordra. Alla är vi medvetna om den hårda arbetsbelastningen i utskott och kammare under maj månad. Det riktiga hade enligt vår mening varit att uppskjuta behandlingen av propositionen till höstriksdagen. Detta hade inneburit ökade möjligheter för riksdagens ledamöter att studera och överväga alla de problem som berörs i propositionen. Enligt vår uppfattning innebär ett uppskov till hösten inga avgörande olägenheter. Visserligen framstår det som önskvärt att propositionens förslag om förbud mot förevisning av pornografiska alster genomförs. Som vi framhåller i vår reservation ger emellertid lagstiftningen redan nu genom bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet betydande utrymme för ingripande mot de grövsta arterna av pornografisk skyltning. En annan sak är att dessa möjligheter inte utnyttjas i den utsträckning som många finner önskvärd. Herr talman! Jag ber att i första hand få yrka bifall till reservation 1. Ett bifall till detta yrkande skulle alltså innebära att hela ärendet hänskjuts till riksdagens höstsession i enlighet med yrkandet i motionerna I: 1234 av fru Segerstedt Wiberg m.fl. och II: 1447 av fru Sundberg m.fl. I reservation 2 har fru Kristensson och jag anknutit till moderata samlingspartiets partimotioner I: 1240 och II: 1453. I denna reservation framhålles att propositionens förslag i flera avseenden avviker från vad kommittén för lagstiftning om yttrandeoch tryckfrihet i sitt utredningsarbete kom fram till. I vissa delar grundar sig propositionen för övrigt endast på överväganden inom departementet. Härtill kommer att remissopinionen har varit mycket delad och att det i riksdagen väckts många motioner med yrkande om avslag eller ändringar på väsentliga punkter. Vi reservanter menar att i propositionen föreslås mycket som står i strid med grundläggande värderingar hos stora delar av vårt folk.

I fråga om flaggbränning eller annat skymfande av svensk eller utländsk rikssymbol slopas den särskilda straffbestämmelsen. I fråga om föreställning på enskilt område skulle det bli straffritt att mot betalning för publik arrangera samlag, förevisning av sexuella perversiteter eller våldsscener av sadistisk karaktär. T. o. m. föreställningar av denna art, speciellt arrangerade för ungdomar, skulle bli straffria. Samlag på offentlig plats, i parker eller på gator, skulle ej bli föremål för ingripande annat än som förargelseväckande beteende. I TV skulle varje slag av föreställning, även pornografisk, bli utan straff, om föreställningens karaktär i förväg tillkännagivits.” Dessa exempel är enligt reservanternas mening tillräckliga för att visa att propositionen icke kan godtas i föreliggande utformning. Det krävs avsevärda förändringar, enligt vår uppfattning så omfattande att det ej varit möjligt för första lagutskottet att utforma nya förslag med hänsyn till den korta tid som stått till utskottets förfogande. Vi har därför ansett det riktigast att yrka avslag på propositionen och har föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om nytt förslag i enlighet med de riktlinjer som angivits i vår partimotion. Med detta ställningstagande har vi reservanter ansett oss icke ha anledning att ingå i detaljprövning av de olika förslagen. Herr talman! Jag ber att i andra hand få yrka bifall till reservation 2. Skulle såväl reservation 1 som 2 avslås, ämnar jag vid de kommande voteringarna stödja reservationerna 3 och 5 och ta avstånd från reservation 4. Härvidlag ber jag att få åberopa den motivering som anförts av utskottets ordförande, herr Alexanderson.

Herr talman! Riksdagens första lagutskott arbetar som alla andra utskott efter de arbetsformer som anges i principerna för en demokrati. I vanliga fall brukar vi vara ganska eniga i utskottet. Den här gången är vi det inte. Jag tycker dock att det inför kammarens ledamöter bör framhållas, och i kammarens protokoll antecknas, att en majoritet inom utskottet beslutade sig för att behandla ifrågavarande proposition — som vi nu skall ta ställning till om någon eller några timmar — och att herr Alexanderson icke har sällat sig till de moderata reservanter som kräver uppskov med behandlingen. Jag anser också att det bör påpekas att vi inom utskottet har haft tid att diskutera ifrågavarande förslag mycket mer ingående än vad vi exempelvis ansåg nödvändigt när det gällde ett så stort och viktigt frågekomplex som mönsterskyddet. Jag tillhör alltså, jämte utskottets ärade ordförande, den del av utskottet som har ansett att ifrågavarande förslag skall tas upp till riksdagens prövning nu i vår. Det finns av tidsskäl inte möjlighet att alltför mycket gå in på alla förslag, men jag skulle vilja påpeka att de reservationer som herr Schött och fru Kristensson fogat vid utlåtandet, i vilka de yrkar att man skall besluta uppskjuta behandlingen av propositionen, kan få mycket allvarliga följder. Det har vi inom utskottet tagit fasta på. Vi tycker att det är angeläget framför allt att ett i propositionen föreslaget förbud mot spridning av por nografiska alster snarast genomföres. Det förutsätter ändring både i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken. Eftersom förslaget till ändring skall prövas i grundlagsenlig ordning när det gäller tryckfrihetsförordningen måste det behandlas av vårsessionen för att kunna träda i kraft nästa år. I annat fall kan ikraftträdandet ske tidigast 1974. De reservanter som avgivit reservation 1 vid A i utskottets hemställan anför: ”Lagstiftningen ger emellertid redan nu genom bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet betydande utrymme för ingripande mot de grövsta arterna av pornografisk skyltning; en annan sak är att de möjligheter lagen sålunda erbjuder inte utnyttjas i önskvärd utsträckning. Några olägenheter behöver därför inte uppstå till följd av ett uppskov.” Jag tror att detta är ett missförstånd. Det förhållandet att vi icke har större obehag av skyltning än vi har i dag beror uppenbarligen på att den kommitté som jag tillhört, utredningen om yttrandeoch tryckfrihet, har varit i verksamhet. Jag anser också att man måste peka på vilken oerhört stor betydelse pressbyråns rådgivande nämnd har. Jag tror att man måste tänka sig in i konsekvenserna av ett eventuellt avslag på propositionen. Det är också ganska väsentligt att vi tar avstånd från möjligheterna att till skolungdomar och andra via posten skicka pornografiska alster eller priskuranter med åtföljande bilder och text om detta. Jag anser därför att det är ytterligt viktigt att vi tar upp ärendet till behandling, så som utskottet har föreslagit, och jag ber att få yrka avslag på reservation 1 vid punkten A angående uppskov till höstsessionen. Även i ett annat avseende har det varit skiljaktigheter. De moderata reservanterna har vid B i utskottets hemställan pekat på att propositionens förslag i åtskilliga punkter avviker från vad kommittén föreslagit. Herr Schött har tidigare från denna talarstol redovisat den tvekan han hyser inför propositionen, och målat upp de konsekvenser han tror kommer att följa av att riksdagen antar förslaget. Det måste framhållas att både denna reservation och motionerna I: 1240 och II: 1433, som reservationen grundar sig på, utgår från fullkomligt felaktiga föreställningar. Det är inte så att man lämnar fältet helt fritt i och med att man tar bort vissa straffrubriceringar. I den moderata motionen talas om att det skulle bli straffritt att mot betalning för publik arrangera samlag och förevisa sexuella perversiteter eller våldsscener av sadistisk karaktär. Det är också fel, som det står både i motionen och i reservationen, att samlag på offentlig plats, i parker och på gator, inte skulle bli föremål för ingripande, annat än som förargelseväckande beteende. Vi har brottsrubriceringen otuktigt beteende. Det uttrycks farhågor för att vi i televisionsprogrammen skulle få se föreställningar av pornografisk art; men vi har uppenbarligen en mycket stark spärr mot detta genom den överenskommelse som träffats mellan staten och Sveriges Radio och som ganska noggrant anger Sveriges Radios roll och skyldigheter. Denna överenskommelse blir föremål för prövning varje gång den förnyas. Liksom majoriteten anser jag därför inte att det finns någon som helst anledning att begära ett nytt förslag enligt de riktlinjer som har angivits i det moderata partiets motioner. Jag ber att få yrka avslag på reservation 2 vid punkten B och bifall till större delen av de yrkanden som utskottet har gjort. Utskottets ärade ordförande har redan angivit de ganska vida områden som propositionen omfattar. Det gäller pornografi, yttrandefrihet vid demonstrationer och brott mot trosfrid. Jag föreställer mig att demonstrationsrätten är ett av de ärenden som blir mest diskuterat av den rad talare som man håller på att komplettera här framme vid talmannens bord. Jag vill för min del yrka bifall till utskottets hemställan i denna punkt. Jag vill i likhet med utskottsmajorileten framhålla, att de ändringar som nu genomförts icke lämnar oss utan medel att komma till rätta med en del avarter. Många remissinstanser har också tillstyrkt förslagen i fråga om uppvigling. Beträffande polisens rätt att ingripa under själva demonstrationen har vi i utskottsutlåtandet särskilt tryckt på nödvändigheten av att — som också framhållits av en del remissinstanser — polisen får vissa riktlinjer att arbeta efter. På det sättet kommer inga missförstånd att uppstå, och en demonstration kan fortsätta, sedan polisen fått möjligheter att ingripa. När det gäller skymfandet av utländsk rikssymbol — reservation 3 vid C i utskottets hemställan — tror jag att det förtjänar erinras om att detta är en tämligen ny bestämmelse. Den infördes vad svenska flaggan beträffar först 1948 som en konsekvensändring av straffbestämmelser för skymfandet av utländsk rikssymbol som kom till i början av andra världskriget med hänsyn till riskerna för att Sveriges vänskapliga förbindelser med främmande makt skulle störas. Sedan dess har utvecklingen gått framåt.

Det har redan tidigare under diskussionen hänvisats till de uttalanden av liknande art som regeringen gjort. I likhet med de flesta myndigheter och organisationer som hörts anser utskottet att dessa straffbestämmelser inte längre är behövliga. Utskottsmajoriteten vill understryka att dess ställningsta gande inte innebär att möjligheter till polisingripande mot exempelvis en demonstrant som bränner en flagga utesluts. Det finns utrymme att tillämpa reglerna om förargelseväckande beteende och reglerna om skadegörelse. Vi har fortfarande möjligheter att ingripa, och jag tror att det är mycket viktigt att påpeka detta. När det gäller de olika reglerna för ärekränkning av främmande makts statsöverhuvud och representant här i riket behöver jag inte orda mycket. Frågan har icke tagits upp i någon reservation, även om man i pressen de senaste dagarna kunnat läsa en del synpunkter på förslaget. Personligen tycker jag att det är mycket glädjande att konstatera att det beslut som en enig riksdag fattade år 1964 om att ta bort dessa bestämmelser ur tryckfrihetsförordningen nu fått de konsekvensändringar inom brottsbalken som enligt min och andras åsikt borde ha genomförts mycket tidigare. De bestämmelser som brottsbalken tidigare innehållit har mycket liten betydelse, eftersom en ärekränkning får större räckvidd, når fler människor och får större genomslagskraft om det sker via tryckt skrift eller i radio-TV. Vi biträder alltså propositionens förslag att ärekränkning av främmande makts statsöverhuvud eller främmande makts representant här i riket läggs under allmänt åtal. Vi biträder också förslaget att angivelse från målsägaren inte skall krävas. I fråga om statsöverhuvud bör det dock understrykas att det gäller endast om statsöverhuvudet vistas här i Sverige. Jag skall be, herr talman, att också något få syssla med reservation 4 vid D i utskottets hemställan. På alla andra punkter har jag och de övriga socialdemokratiska ledamöterna i utskottet biträtt propositionen. Att vi har reserverat oss vid punkten D beror på att vi vid lottning kommit i reservationsställning. är framför allt mot brott mot trosfrid som moderata samlingspartiet vänt sig. Man har rätt många synpunkter på att de nuvarande bestämmelserna bör behållas. Såväl motioner som skrivningen i utskottets nuvarande utlåtande bygger på majoritetsförslaget i det betänkande som kommittén för yttrandeoch tryckfrihet lade fram. Till detta kommittébetänkande fogades en reservation av två ledamöter, det var jag i denna kammare och herr Martinsson i medkammaren. Vid remissbehandlingen har åsikterna när det gäller frågan om man skall slopa trosfridsparagrafen eller inte varit delade. Vårt förslag att ta bort paragrafen om trosfrid har tillstyrkts av riksåklagaren, av hovrätten över Skåne och Blekinge, socialstyrelsen, Svenska kyrkans centralråd, Landsorganisationen, Sveriges författarförening, Svenska filminstitutet, Svenska teaterförbundet, Sveriges kristna socialdemokraters förbund samt Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Det bör också framhållas att en rad remissinstanser ansett att tanken att föra ned skyddet för en trosuppfattning till individen icke är rimlig och möjlig att genomföra. Många instanser, som varit inne på utskottsmajoritetens tankegångar, har pekat på oklarheter och svårigheten att dra gränser. I likhet med vad som skett i propositionen påpekar även vi i reservationen att det är utomordentligt svårt för domstolarna att avgöra om ett starkt kritiskt angrepp på vissa trosföreställningar har karaktären av en skymf eller inte. Personer med olika religiösa åsikter upplever ett angrepp på de egna trosföreställningarna på mycket olika sätt. Jag kan också erinra om att vi genom riksdagens beslut häromdagen om skydd mot rashets har fått bestämmelser som skyddar grupper med en speciell trosuppfattning.

Vårt huvudargument är dock att vi lever i ett land med yttrandefrihet, och det är ett centralt intresse för samhället att slå vakt om yttrandeoch tryckfrihet. Endast mycket tungt vägande skäl bör få medföra inskränkningar i tryckfriheten. I den fria diskussion som förekommer inte minst i kulturdebatter har vi mer och mer närmat oss vad vi kallar för det öppna samhället. Det finns därför inte anledning att inskränka allmänhetens rätt att få upplysningar och att deltaga i diskussioner även på det religiösa området. Detta gäller i all synnerhet som vår kunskap har vidgats och vår tolerans ökat genom de kontakter vi har fått genom våra invandrare, genom våra massmedier och genom att vi fått möjlighet till kännedom om förhållandena på andra kontinenter. Vi anser därför att tiden nu är inne att slopa trosfridsparagrafen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4 vid punkten D i utskottets hemställan. Herr Alexanderson pläderade för reservation 5 och yttrade något om den centraldirigering som han förmodade att vi har inom det parti jag har glädjen att representera. Det är en fullständigt felaktig föreställning enligt min mening. I kommittéutlåtandet återfinner man nästan exakt samma ordalydelse som i reservationen när det gäller förslaget om en yttersta gräns för pornografi. Herr Martinsson och jag nöjde oss med att lämna en blank reservation av den anledningen att vi anser kommitténs förslag vara mycket logiskt, genomtänkt och konsekvent till sina verkningar. Vi utgick ifrån att även filmcensuren måhända skulle slopas. Vår uppgift var inte att ta ställning till ett eventuellt slopande av den, utan att försöka få lagtexter som vi bedömde som nödvändiga för att täcka alla medier. Jag kan tillägga att för den som inte bara har följt pornografins utveckling bildmässigt utan även sett en lång rad av de filmer och filmavsnitt som icke har visats för svenska folket står det mer och mer klart att någon form av yttersta gräns måste finnas. Vad som visas på film har mycket stor genomslagskraft genom den suggestion som uppstår genom att film visas i mörker och man har en kombination av bild och ljud. I propositionen har det hela nu begränsats till att gälla pornografi. Man har där inte tagit med andra framställningsformer och massmedia. Vi anser inte att det där är lika angeläget med en yttersta gräns. Det är emellertid vår förhoppning att vi får tillfälle att diskutera frågan om den yttersta gränsen när filmceensurutredningens förslag föreligger. Den kan kanske också komma upp till diskussion i den utredning om en massmedialag som justitieministern nyligen har aviserat. Det bör självklart understrykas att gränsen måste dras mycket snävt. Det går inte att precisera den, men i de avsnitt som propositionen tar upp har vi inte ansett det nödvändigt med en yttersta gräns.